Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt. Jag vill bara deklarera att när jag lyssnade till argumenteringen från herr Granstedt, trodde jag nästan att han på slutet skulle komma fram till att yrka bifall till folkpartiets reservation. Men det gjorde han inte. Herr Granstedt sade att vår reservation skiljer sig endast redaktionellt från utskottsmajoritetens förslag. Vi har sagt i vår motion att det nu är dags att väcka tanken på en förpliktande garanti åt ungdomar när det gäller deras utbildning och sysselsättning. I en annan motion, som herr Granstedt nämnde om, har man från centerhåll med herr Gustavsson i Alvesta som första namn och med bl.a. herr Granstedt som undertecknare sagt att varje ”ungdom skall alltså ha rätt till och garanteras sysselsättning antingen i form av utbildning eller på annat sätt”. Detta är, herr talman, nästan ordagrant formuleringen i folkpartiets partimotion. Vi har dragit konsekvenserna av denna formulering och följt upp den i en reservation. Att herr Granstedt här så starkt betonade att det endast är redaktionella ändringar tar jag närmast som en ursäkt för att han inte har följt folkpartiets konsekventa reservation.
Herr talman! I utskottets betänkande kan man läsa följande, och jag förutsätter att herr Eriksson i Arvika har läst betänkandet: ”Ungdomar bör alltså erbjudas arbete eller utbildning eller stöd av annat slag som de kan ha behov av. En sådan ordning visar för de unga att samhället har ett aktivt intresse att lösa den enskildes problem på arbetsmarknaden och utgör därmed en viktig trygghetsgaranti.” Så står det i majoritetens betänkande. Mot betänkandet reserverar sig folkpartiet till förmån för en garantiregel som man inte närmare preciserar. Om man skall tala om en strid om påvens skägg, herr talman, tycker jag nog att detta är ett utomordentligt exempel på det. Att hitta någonting konkret som skiljer reservationen från utskottsmajoritetens betänkande är faktiskt mycket svårt.

Herr talman! Ungdomsarbetslösheten har varit ett huvudtema här i dag. Enigheten är också betydande att något måste göras — och det snart - åt den oroande situationen många ungdomar befinner sig i. Men vad som hittills har saknats i inläggen är en analys av ungdomsarbetslöshetens orsaker. Trots allt bör ju förslag till åtgärder ha sin grund i en analys av vad som gått snett. Det är inte normalt att vi har en arbetslöshet i åldersgruppen 16-24 år på 5, 6, 7 96 och att denna arbetslöshet förblir hög även under högkonjunkturen. Varför har ungdomen fått det så svårt på arbetsmarknaden? Är det ungdomen det är något fel på? Eller är förklaringen snarare att söka i omgivningen — i skolan och på arbetsmarknaden? En förklaring till den ökade arbetslösheten i åldersgruppen 16-24 år är ungdomens växande obenägenhet att vidareutbilda sig. Självfallet stämmer den aktuella lusten hos skolungdomar att tidigt gå ut i arbetslivet föga överens med 1950 och 1960-talens utbildningsteorier. Men kan ungdomen klandras för detta? Är inte reaktionen hos ungdomen i själva verket ganska sund? De unga rättar sig efter vad de erfar om utvecklingen på arbetsmarknaden. Varför bli en skuldsatt akademiker, när en akademisk examen inte längre är en garanti för ett bra jobb och när vi har fått sådana begrepp som akademikerproletariatet? Och vad finns att säga om skolledan? Är den förvånansvärd i en skola som ännu inte funnit sina former och som inte har en vettig avvägning mellan teori och praktik, där de yrkesinriktade kurserna inte är tillräckligt yrkesinriktade för att vara en god grund att stå på vid inträdet i förvärvslivet? Den 1970-talets arbetsmarknad ungdomen möter kännetecknas av bristen på arbete. Det är en arbetsmarknad som är på väg att stelna. Rörligheten minskar och de vid arbetsförmedlingen nyanmälda lediga platserna visar en tendens att sjunka. De senaste årens arbetslöshet har av statsmakterna mötts inte med en sysselsättningsskapande politik utan med lagstiftning. Herr talman! Det går inte att lagstifta fram arbetstillfällen som regeringen tycks tro. Jobb måste stimuleras fram genom en förnuftig ekonomisk politik. De s.k. trygghetslagarna binder ihop arbetsgivare och anställd. De är bra för dem som redan har ett tillfredsställande arbete, men de tenderar att minska rörligheten och öka svårigheterna för de grupper som söker fotfäste på arbetsmarknaden. Troligen medför trygghetslagarna speciella svårigheter just för ungdomen: arbetsgivarna tvekar mer än en gång innan de ”gifter ihop sig” med en oprövad ungdom. Just för ungdomen är tillgången på lediga platser och rörligheten på arbetsmarknaden av avgörande betydelse. En ung människa är oftast inte säker på sitt yrkesval, hon behöver pröva sig fram, upptäcka arbetsmarknadens verklighet och så småningom finna en väg som passar. För de unga är inte tryggheten i anställningen det väsentligaste; viktigare är att verkligen bli anställd av en arbetsgivare, få pröva olika jobb och under tiden vinna erfarenhet och yrkesskicklighet. Jag skulle vilja uttrycka saken så att det är ungdomarna som drabbas av det som är snett i socialdemokratisk sysselsättningspolitik. De märker att det inte går att lagstifta fram jobb. De möter det anställningsstopp som allt fler företag och organisationer infört för att kunna klara sina åtaganden gentemot de redan anställda. De märker försiktigheten hos företagare och personalavdelningar som hela tiden har Åmanlagarna i minnet. Den höga och oroande arbetslösheten bland ungdomar understryker med breda streck satsen: Det finns ingen möjlighet att passa ihop lediga jobb med arbetslösa om inte jobben räcker till. I detta sammanhang är det värt att uppmärksamma vissa företeelser som tidigare spelade stor roll vid ungdomarnas inträde i förvärvslivet. Jag tänker på de tidigare yrkesskolorna, på landstingens verkstadsskolor och på skolorna inom företagen. Hela denna yrkesutbildning har avsetts kunna ersättas med den nya gymnasieskolan, men vi vet i dag att så inte blivit fallet. Gymnasieskolan lyckas inte ge en praktisk yrkesförberedelse i nivå med den som de ”gamla” yrkesskolorna gav. En ”brygga” in i arbetslivet är också den s.k. inbyggda utbildningen, dvs. yrkesskolorna inom företagen samt lärlingsutbildningen. Under senare år har det statliga stödet till dessa verksamheter minskat, tvärt emot vad som borde vara i ungdomens intresse. Orsaken till den höga arbetslösheten bland ungdom är att söka både i den nya skolans funktionssätt och i utvecklingen på arbetsmarknaden. Botemedlen måste omfatta båda dessa områden. Inte minst viktig är en ökad kontakt och samverkan mellan skolan och arbetslivet. Yrkesutbildningen måste förbättras, praktikplatser inrättas och den inbyggda utbildningen utökas. I fråga om praktikplatserna vill jag betona att inrättandet av sådana inte bara bör gälla den offentliga sektorn — där är jag och herr Fagerlund överens — utan i minst lika hög grad det enskilda näringslivet. På många håll i landet diskuteras nu möjligheterna att ge ungdomen yrkesutbildning inom företagen. Detta är, som det sagts mig, ett starkt önskemål både från länsarbetsnämnder och skola. Tydligen har man på det hållet en mera realistisk uppfattning om vad som krävs för att hjälpa ungdomen än regeringen. I en motion av herr Danell och mig föreslås att kontakt skall tas med alla ungdomar ett år efter det de har slutat skolan för att se om de behöver hjälp till utbildning eller arbete. Vi tror att en sådan uppsökande verksamhet är en realistisk målsättning. Folkpartiets garanti låter mycket tilltalande, men låt mig bara få göra ett påpekande: Om ungdomen mellan 16 och 24 år skall garanteras arbete, vad säger 2S-åringen, 26-åringen, 27-åringen eller 50 och 60-åringen? Till slut, herr talman, är det inte så att arbetslösheten bland ungdom är mindre allvarlig än övrig arbetslöshet därför att ungdomen ”har hela livet framför sig”. Svårigheter och en dålig start i ungdomsåren kan ge men för hela livet.

Herr talman! Det har varit en lång och intressant debatt om ungdomsarbetslösheten, och jag har inte för avsikt att nu fortsätta den. Jag tycker att det har sagts många vettiga och förnuftiga saker från alla håll. Vad jag kan konstatera är att det råder en betydande enighet om att det just på det här området är nödvändigt att vidta särskilda åtgärder för att komma till rätta med de problem som onekligen finns. Jag skulle i stället vilja tala litet om arbetslösheten inom skogslänen. Låt mig först säga — det har nämnts tidigare i debatten — att utvecklingen på arbetsmarknaden 1974 i Sverige har haft en del gynnsamma drag. Medan andra länder fått vidkännas en betydande ökning av antalet arbetslösa som en följd av deras industris svårigheter, har vi i vårt land fått en förbättrad arbetsmarknadssituation. Det kan vara ett resultat av en förbättrad inhemsk konjunktur, men det kan också tas som en följd av de stimulansåtgärder riksdagen förra året beslöt för att höja den inhemska konsumtionen. Den bedömning vi då gjorde bl.a. från folkpartiets sida om nödvändigheten av sådana åtgärder visade sig riktig. Vi har kunnat notera en påtaglig förbättring av arbetsmarknadsläget. Även om konjunkturen nu företer många positiva drag, kan man inte bortse från de riskmoment som trots allt föreligger på arbetsmarknaden. En förändring av konjunkturen i negativ riktning kan snabbt ge utslag i en försämring av arbetsmarknadsläget. Vi har dessutom trots den goda konjunkturen en högre latent, dvs. dold, arbetslöshet i dag än för ett år sedan. I januari i fjol var 83 000 personer latent arbetslösa. I januari i år hade antalet stigit till 99 000. Med latent arbetslösa avses ju dem som skulle sökt arbete, om de ansett sig kunna få ett lämpligt arbete på sin ort. Vad den latenta arbetslösheten visar är därför en snedfördelning av tillgången på arbetstillfällen. Inför en eventuell försämring av arbetsmarknaden, som säkert kan komma under det budgetår som behandlas i betänkandet, är det angeläget att ha en hög beredskap. Jag tror det kan vara anledning att ta lärdom av vad som inträffade under konjunkturförsämringen 1971-1972. Att denna fick till följd en stark ökning av antalet arbetslösa kan ses som ett resultat av att effektiva motåtgärder inte sattes in tillräckligt snabbt för att stimulera konjunkturen. En försvagad efterfrågan på våra exportvaror påverkar också arbetsmarknaden direkt inom berörda industrier, och en minskad export får följdverkningar genom en försvagad hemmamarknad. Jag vill bara, herr talman, påminna om den försämring på trävarumarknaden som inträdde under fjolåret efter den starka uppgången tidigare år. Ännu pekar inget på en snar förbättring. En stor del av vår trävaruexport är fortfarande osåld. Skogsnäringen har särskild betydelse för skogslänen. Ett fortsatt svagt läge på denna återverkar på sysselsättningen, och uppenbara risker kan föreligga för arbetsmarknaden under slutet av detta år och kommande Vi skall då inte heller bortse från de sekundära effekter detta kan få. I motion nr 1695 från folkpartihåll med utskottets ordförande som första namn har motionärerna tagit upp frågan om åtgärder mot arbetslösheten i skogslänen. Det konstateras först i motionen att regionalpolitik lönar sig. Det visar sig att inget av skogslänen under 1974 minskat sin folkmängd. Därmed har en trend brutits som gjort sig gällande under många tidigare år. Enligt uppgift har dessutom sysselsättningseffekten blivit större än vad som hittills uppgivits av de regionalpolitiska insatserna. Även efterfrågan på stöd ser ut att bli allt större. Det gör att jag vill understryka vad folkpartiet sade redan när riksdagen tog det femårsprogram som nu gäller, att brist på pengar får inte vara det som hindrar att nya arbetstillfällen kommer till stånd. Skulle de ekonomiska ramarna visa sig för snålt tilltagna måste de alltså vidgas. Jag förutsätter att om detta visar sig bli fallet, regeringen kommer till riksdagen med en sådan begäran. Att avfolkningen hejdats inom skogslänen visar att det är möjligt råda bot på de problem, som dessa län och då främst inlandet länge brottats med. I folkpartiets motion redovisas vissa förslag till åtgärder som vi anser nödvändiga för att skapa och vidmakthålla en positiv utveckling i skogslänen. En del av dessa kommer att behandlas av utskottet i annat sammanhang. Ett yrkande vill jag dock ta upp särskilt, nämligen att riksdagen hos regeringen skall begära omedelbara åtgärder för att minska arbetslösheten i skogslänen. Förhållandet är det att arbetslösheten i dessa län ligger nära nog konstant 1 96 över nivån i södra och mellersta Sverige. Mellan november och december steg antalet arbetslösa bland de arbetslöshetsförsäkrade med nästan 3 000 personer till 18 000. Det är 2,4 96 av arbetskraften. Andelen arbetslösa steg mellan november och december i skogslänen medan den sjönk i övriga län under motsvarande tid. Det kan inte vara rimligt att detta skall bestå år efter år. Får vi en konjunkturförsämring torde det bli aktuellt att sätta in motåtgärder över hela landet för att hålla sysselsättningen uppe, men för skogslänens del är det nödvändigt att redan dessförinnan med olika typer av arbetsmarknadsåtgärder hjälpa upp sysselsättningen. Beredskapsarbeten i form av vägbyggnader är en betydelsefull del av sysselsättningsåtgärderna. Det är dokumenterat att behov av bättre vägar inom skogslänen är lika stort som tidigare. Det framgår av de framställningar som i olika sammanhang görs från skilda landsdelar om angelägna vägförbättringar. I arbetsmarknadspropositionen säger emellertid departementschefen att vägunderhåll i form av beredskapsarbeten endast skall förekomma undantagsvis. Förbättringar av vägarna skall ske i vägverkets regi. Men låt mig säga att det är viktigt att en försämring av vägarna inte sker genom bristande underhåll. Därför bör detta arbete inte få minska under tider Utskottet har vid behandlingen av denna fråga och andra motioner framhållit att ett särskilt anslag till vägbyggnadsarbeten på 200 milj.kr. föreslås under kommunikationsdepartementets huvudtitel. Därutöver föreslås för egentliga beredskapsarbeten på vägar 200 milj.kr. Sedan säger utskottet: ”Om det då befinns nödvändigt att öka insatserna av beredskapsarbeten, kan det vara ändamålsenligt att en ökad andel sådana arbeten utförs på vägar. Förutom samhällsekonomiska skäl talar även andra skäl härför.” Utskottet anför vidare att det finns en god projektreserv. Det finns möjligheter att snabbt sätta i gång arbetena, och det ger också sekundära effekter. Jag vill därför understryka detta, och det kan vara av värde att notera utskottets positiva skrivning. Låt mig också ta upp ett par projekt från mitt eget län som är av stor betydelse för att förbättra kommunikationerna i länet och för att ge arbetstillfällen. Jag tänker på den av riksdagen begärda elektrifieringen av bansträckan Borlänge-Mora och frågan om en upprustning av Västerdalsvägen. Vid ett möte inför partivänner för några dagar sedan i Falun har kommunikationsministern Norling bekräftat att elektrifieringen fullföljs i årets budgetproposition. Det hälsar vi med tillfredsställelse. Vidare har kommunikationsministern utlovat en prioritering av Västerdalsvägens upprustning. Det har länge varit ett starkt önskemål från den landsdelen att förbättra den vägen. I en flerpartimotion från Dalabänken till årets riksdag i den frågan yrkas på en snar förbättring. Vägen är trafik mässigt otillfredsställande, och den är utsatt för en mycket stark förslitning, inte minst genom de tunga skogstransporterna. Nu har kommunikationsministern lovat ett specialanslag på 4 milj.kr. per år under tre år, tillsammans 12 milj.kr., för upprustning av Västerdalsvägen. En sådan satsning kommer mot bakgrund av att Kopparbergs län är ett skogslän att — för att återge vad kommunikationsministern själv har sagt — ge en välbehövlig sysselsättningsstimulans. Låt mig också notera att den motion från Dalabänken som jag tidigare omnämnde har vunnit ett visst gehör redan innan den behandlats här i kammaren. Det är av intresse att notera att kommunikationsministern säger att vägarbeten av det här slaget ger en sysselsättningsstimulans. Jag vill slutligen säga något om reservationen 5 vid utskottets betänkande. I den tas upp frågan om värdesäkring av flyttningsbidragen. Det är viktigt att dessa bidrag inte urholkas genom en fortgående penningvärdeförsämring utan får behålla den uppnådda nivån..Vi har från folkpartiet under en följd av år föreslagit att dessa bidrag skall värdesäkras genom en anknytning till basbeloppet i den allmänna försäkringen. De förändringar i relationen mellan starthjälp och utrustningsbidrag som förordas av utskottet och som föreslås i propositionen torde emellertid inte ge tillräcklig kompensation för inflationen under 1974 och än mindre för den kostnadsstegring som förutses för 1975-1976.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 Låt mig också instämma i de synpunkter som utskottets ordförande tidigare i denna debatt anfört om särskilda åtgärder för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten och den garanti för utbildning eller arbete som vi föreslår i reservationen 4. Jag ber att få yrka bifall också till denna reservation och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I inrikesutskottets betänkande nr 3 behandlas under punkten 42 frågan om huvudmannaskapet för och verksamheten vid skyddade verkstäder. Åren 1973 och 1974 samt innevarande år har vårt parti tagit upp frågan om åtgärder för förbättrade villkor för de arbetshandikappade. I de tidigare motionerna liksom i årets motion, nr 1709, har vi uttalat och preciserat nödvändigheten av en ny principiell inriktning av arbetsmarknadspolitiken. Det handlar om att bereda de arbetshandikappade en meningsfull sysselsättning med löneoch anställningsvillkor motsvarande vad som gäller för den öppna marknaden och att tillförsäkra de anställda inflytande över såväl produktionsinriktning som anställningsoch arbetsvillkor. Vi har också uttalat oss för bildandet av ett statligt huvudföretag med lokala produktionsföretag i skilda delar av landet och att staten skall stå som huvudman för den skyddade sektorn. Utslagningen av arbetskraften från den s.k. öppna marknaden kommer med all sannolikhet att fortgå, även om man fortsätter att anpassa sociallagstiftningen till utvecklingen på arbetsmarknaden. Det är tydligt att det blir allt svårare för de människor som har hamnat i s.k. skyddat arbete att komma ut på den öppna marknaden. En liten tillbakablick ger vid handen att andelen av de inskrivna vid landets arbetsvård som fått arbete i den öppna marknaden sjunker år från år. År 1951 fick 57 96 av dem som inskrevs arbete i den öppna marknaden under året. År 1972 var motsvarande procenttal endast 11,5 946. Det är sannolikt att detta procenttal ytterligare har sjunkit under de senaste åren. Dessa siffror talar sitt tydliga språk. Statsmakterna har försökt möta denna utveckling genom olika slag av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Statsmakternas strävanden att underlätta den kapitalistiska utslagningsprocessen och anpassa samhället till denna utveckling, dvs. koncentration, nationaliseringar och strukturomvandling på kapitalets villkor, har bl.a. kommit till uttryck i att den skyddade verksamheten undergått en kraftig utbyggnad. Utredningen om skyddat arbete säger att syftet med verksamheten skulle vara att medverka till en yrkesinriktad rehabilitering i avsikt att bereda möjligheter till återanställning i det ordinarie arbetslivet. Det har visat sig vara orealistiskt, och därmed bedrivs den skyddade verksam heten under mer eller mindre falska föreställningar — under förespeglingar om att dessa människor snart skulle återinställas i den vanliga produktionsprocessen. De skyddade verkstäderna leder alltså inte till det ordinarie arbetslivet, och detta faktum understryks också av de siffror jag tidigare nämnde. Vilken slutsats måste man då dra av detta? Jo, att de skyddade verkstäderna måste omvandlas till ordinarie arbetsplatser. Den skyddade sysselsättningen bör bli det ordinarie arbetslivet för de arbetshandikappade. De skyddade verkstäderna bör följaktligen bli ordinarie produktionsverkstäder i en statlig verksamhet med högt ansvar för sina anställda från såväl produktionssom miljöoch demokratisynpunkt. Det handlar om att skapa nya arbetstillfällen och en meningsfull sysselsättning för dem som blir utslagna och att förvandla den arbetsmarknad som i dag kallas skyddad till en integrerad del av statens företagsverksamhet. Herr talman! Det har nu gått två år sedan vi väckte vår första motion i den här frågan, och vi kan konstatera att det faktiskt har tillsatts en utredning. Organisationskommittéen kommer att i vår lägga fram förslag om det framtida huvudmannaskapet och olika former för skyddad sysselsättning. Jag har här begränsat mig till att mycket kortfattat klargöra vårt partis principiella syn på denna fråga och vill bara understryka vikten av att det så snart som möjligt läggs fram principiella förslag samt att riksdagen snarast kan fatta beslut som innebär förbättrade villkor och trygghet för de arbetshandikappade. Herr talman! I inrikesutskottets betänkande nr 3 behandlas motionen 1719 av fru Marklund m.fl. angående rätt till statsbidrag för inköp av bil och till driftkostnader samt till körkortsutbildning för alla rörelsehandikappade oavsett sysselsättning eller inkomst. De rörelsehindrades problem, i detta fall deras transportproblem, har aktualiserats i olika sammanhang. Vi har bl.a. påtalat de stora brister i statsbidragsgivningen som råder när det gäller de icke förvärvsarbetande och deras möjligheter att få hjälp för att bryta sin isolering. Vi har hävdat och hävdar alltjämt att bilen måste erkännas som ett tekniskt hjälpmedel bland andra som ställs till de handikappades förfogande. Samhällets stöd måste inriktas från allmänna sociala utgångspunkter, vilket även har förordats i motionen 1269, som åberopas i motionen 1719. Vi utgår ifrån att man vid den kommande översyn av detta problem som utskottet har begärt skall ta hänsyn härtill, och vi noterar med tillfredsställelse utskottets ställningstagande som ett steg framåt i syfte att förbättra de rörelsehandikappades transportproblem.

Herr talman! I likhet med tidigare talare vill jag understryka den betydelse som arbetsmarknadspolitiken har i vårt samhälle. Den har kommit till uttryck i dagens debatt, i den finansdebatt som ägde rum här i riksdagen förra veckan och i de propositioner som behandlar arbetsmarknadsfrågor. Jag avstår därför vid det här tillfället från att anföra några synpunkter i frågan och begränsar mig till att instämma i det inlägg som herr Fagerlund gjort tidigare i dag. Jag skall kommentera några av de reservationer som är fogade till utskottets betänkande. I reservationen 5 från folkpartiet har yrkats på värdesäkring av flyttningsbidragen. Samma förslag har vid flera tillfällen behandlats av riksdagen och då avslagits. Som framgår av utskottets betänkande täcker resebidragen och flyttningsersättningen de faktiska kostnaderna och följer därmed automatiskt kostnadsutvecklingen. Vi i utskottsmajoriteten vidhåller vår tidigare intagna principiella ståndpunkt att bidrag av det slag det här gäller bör fastställas av statmakterna från fall till fall efter samordning och avvägning mot andra reformbehov. Vi vill också fästa reservanternas uppmärksamhet på att förslag framlagts om att starthjälpen uppräknas med 1000 kr. för familjeförsörjare och med 500 kr. för ensamstående. Centerpartiet har i reservationen 6 yrkat att anslagsposterna för allmänna och särskilda beredskapsarbeten skall sammanföras i en anslagspost. Detta motiveras bl.a. med att det i praktiken visat sig svårt att strikt upprätthålla gränserna mellan de båda anslagsposterna. Vi i utskottsmajoriteten är medvetna om att det inte alltid är möjligt att strikt upprätthålla dessa gränser mellan allmänna och särskilda beredskapsarbeten och att en sammanläggning skulle kunna framstå som fördelaktig. Men man måste ta hänsyn till att beredskapsarbetena har olika uppgifter i arbetsmarknadspolitiken. Allmänna beredsskapsarbeten är avsedda att temporärt bereda sysselsättning åt arbetslösa i allmänhet och kan varieras i omfattning efter konjunkturerna, medan särskilda beredskapsarbeten i princip är avsedda för personer som av olika anledningar har begränsade möjligheter att erhålla sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. I övrigt hänvisar jag till utskottets betänkande.

AMS har också beaktat behovet av åtgärder. Tillsammans med skolöverstyrelsen har man en arbetsgrupp med uppgift att avge förslag på lämpliga kurser — utöver dem som redan finns — vilka kan genomföras med kort varsel. Dessutom är de grupper som reservanterna nämner, liksom övriga grupper, föremål för alla de åtgärder som innefattas i de arbetsmarknadspolitiska medlen. Genom arbetsmarknadsverkets organisation och verksamhet på centralt, regionalt och lokalt plan följs situationen för dessa grupper fortlöpande. Åtgärder som tillgodoser reservanternas förslag är således redan vidtagna. Reservationen 8 från moderata samlingspartiet föreslår ändring av bidraget för halvskyddad sysselsättning så att detta skall inkludera även sociala kostnader. Från utskottsmajoritetens sida vill vi erinra om att bidraget till halvskyddad sysselsättning år 1972 utgick med ett fast belopp om 5 000 kr. per anställd. Det ersattes då med det 40-procentiga bidraget. Detta var inte bara en kraftig uppräkning — även för en låglönetagare en fördubbling; 40 96 på 25 000 kr. i årslön är ju 10 000 kr. Det innebar även att bidraget automatiskt höjs vid höjda löner till följd av lönerörelserna. Det var väl i insikt om att det här gäller ett generöst bidrag som även reservanterna så sent som förra året var med om att enhälligt avstyrka ett motionsyrkande av samma slag. Kanske tvekade man inför konsekvenserna av att börja kompensera ändringar i skattepolitiken med statsbidrag. Som både utskottsmajoriteten och reservanterna framhållit är bidragets stimulanseffekt det viktiga. Den urholkning som motionärer och reservanter vill påtala har inte hindrat att verksamheten efter bidragsomläggningen ökar med drygt 2000 personer per år. Vidare är det så att den som blir föremål för åtgärder av detta slag arbetar sig in i företaget och gör en fullvärdig insats. Principen bör väl då vara att kostnaden bärs av produktionen och inte av bidrag som avser att vara en stimulans. Jag vill för min del inte utesluta att det, när man vunnit större erfarenhet, kan behöva göras en allmän utvärdering av reformen. Men för dagen kan detta inte vara motiverat. Med det anförda biträder jag, herr talman, det yrkande som herr Fagerlund tidigare under debatten har framställt.

Herr talman! Herr Johansson i Simrishamn sade beträffande värdesäkring av flyttningsbidragen att resebidragen täcker de faktiska kostnaderna och att de enligt utskottsmajoritetens uppfattning bör fastställas från fall till fall. Han nämnde också att starthjälpsbeloppen har räknats upp. Vi har ju också tidigare sagt att visst har det skett en viss förbättring. Men det kan vara av intresse att citera något av vad som står på s. 81 i propositionen 1975:1 bil. 13 beträffande flyttningsbidragen: ”Utvecklingen under senare år har visat dels att den geografiska rörligheten över huvud taget är av väsentlig vikt för att de arbetssökande skall finna lämpliga arbetstillfällen, dels att flyttningsbidragen i allmänhet är otillräckliga för att täcka de med en flyttning förenade kostnaderna. Det sistnämnda styrks av de undersökningar som expertgruppen för utredningsverksamhet i arbetsmarknadsfrågor har redovisat i sitt betänkande —---.” Vi menar alltså att man i detta sammanhang bör se till att dessa bidrag något så när följer den faktiska kostnadsutvecklingen. Det är detta som ligger bakom vår reservation nr 5, där vi begär en värdesäkring av flyttningsbidrag.
Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt nämnvärt utan bara säga några ord om reservationen 6. Som jag sade i mitt tidigare anförande gäller det här inte någon större fråga. Den är av mera teknisk karaktär och avser en gemensam anslagspost för allmänna och särskilda beredskapsarbeten. Jag vill erinra om att det är arbetsmarknadsstyrelsen själv som har önskat denna gemensamma anslagspost. Man menar nämligen att det innebär en administrativ förenkling. Jag vidhåller alltså mitt yrkande beträffande reservationen 6.
Herr talman! Får jag säga till herr Nordgren att det bidrag som han talar om är avsett som en stimulanseffekt, inte som någon kostnadstäckning. Det föregås av en prövning för att nå det avsedda målet med bidraget, och den är som sagt noggrann. Till herr Jonsson i Mora vill jag säga att flyttningsbidragen ju är föremål för fortlöpande uppmärksamhet och bygger på de erfarenheter som man efter hand vinner. De är också föremål för utvärdering. Om det visar sig nödvändigt kommer givetvis åtgärder att föreslås för att underlätta det uppsatta målet, nämligen att bereda arbetstillfällen och att säkra sysselsättningen. Sedan är det väl alldeles riktigt som fru Jonäng säger, att AMS själv har föreslagit den gemensamma anslagsposten, och departementschefen motiverar också detta i propositionen. Jag vill bara fästa uppmärksamheten på att de allmänna beredskapsarbetena är betingade av och helt beroende av konjunkturutvecklingen. Anslaget till dem som har begränsade möjligheter och förutsättningar att komma ut på den öppna arbetsmarknaden är inte så beroende av konjunkturerna. Följaktligen skulle det uppstå vissa psykologiska verkningar om man sammanförde dessa två anslagsposter. Om man exempelvis under en högkonjunktur äskade ökade anslag för de särskilda beredskapsarbetena, så skulle det kunna uppfattas som om en lågkonjunktur var på väg. De båda anslagen har sålunda två olika syften, och i likhet med departementschefen har utskottsmajoriteten ansett att det finns motiv för att behålla en gränsdragning mellan de två anslagsposterna.

Herr talman! Herr Johansson i Simrishamn sade att flyttningsbidragen fortlöpande kommer att vara föremål för uppmärksamhet, och om det visar sig av behovet påkallat kommer det att föreslås förändringar och justeringar av dem. Vi har föreslagit en administrativ förenkling på så sätt att regeringen skulle få ett bemyndigande att företa bidragsjusteringar utan att varje gång behöva gå till riksdagen och begära en sådan justering. Det menar vi skulle förenkla den procedur vi talar om i detta sammanhang.
Herr talman! Endast några ord till herr Nordgren. Kostnadstäckningen är vi överens om. Sedan 1972 har betingelserna ändrats. Jag sade i mitt inledningsanförande att det är möjligt att det kan finnas anledning att göra en utvärdering och översyn av detta bidrag när man har vunnit erfarenhet av det. Så har vi alltid gjort när det gällt arbetsmarknadsåtgärder. På grundval av de vunna erfarenheterna har man vidtagit de åtgärder som bedömts vara erforderliga för att nå det uppsatta målet. Jag vill försäkra att det gäller även i denna fråga.

Herr talman! Det delområde som fått mest utrymme i det nu aktuella betänkandet från inrikesutskottet har rubriken Ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Här finns också en lång rad motioner. Samhällets intresse för problemet syns på många sätt. Sysselsättningsutredningen har bildat en särskild arbetsgrupp för att behandla insatser som underlättar ungdomens inträde i arbetslivet. Dessutom arbetar flera olika arbetsgrupper med problemen. Både budgetpropositionen och utskottet betonar vikten av att ungdomen kan erbjudas arbete. Det är mot denna bakgrund man har att se den verklighet som givit anledning till min motion om ett lokalkontor för arbetsförmedling i Botkyrka. En självklar utgångspunkt för beslut om förläggning av olika arbetsförmedlingskontor måste vara behovet av den service arbetsförmedlingen kan ge. Andra verk kan ställa krav på att en lokal kontorsorganisation skall uppnå vissa strikt ekonomiska resultat. Detta gäller inte arbetsförmedlingen. Resultatet kan inte ses i en ekonomisk rapport. Antalet personer som fått arbete visar en del av resultatet, men långt ifrån allt. Arbetsförmedlingen kan i dag erbjuda en så vid och omfattande service att allt långt ifrån kan mätas. Att ge människor en personlig hjälp i en så avgörande fråga som att skaffa arbete kan inte nog värderas. Att kunna placera en person på ett arbete som vederbörande trivs och känner tillfredsställelse med kan vara en långt större och betydelsefullare prestation än som syns i en statistisk uppgift, där det står att en arbetssökande har blivit placerad. Uppenbarligen blir personlig kontakt och lokal kännedom allt viktigare i arbetsförmedlingarnas verksamhet. Samhället har också tagit konsekvenserna av detta. Under de senaste åren har AMS fått en mycket gynnad ställning vad avser nya tjänster. AMS har fått och får även i år resurser att bygga ut sin verksamhet. Bebyggelsemönstret i vårt land förändras i regel mycket sakta. Under 1960-talet växte nya stora förorter upp i anslutning till storstäderna, men själva den grundläggande strukturen förändrades i regel inte. De nya bostadsområdena hade ett visst naturligt samband med en äldre kärna. Undantag finns. Botkyrka kommun är det mest markerade i landet. Snabbare än någon gång förut i vårt land blev en liten obetydlig kommun stor. Plötsligt fanns där en kommun med 70 000 innevånare. Självfallet hade vissa servicefunktioner svårt att hinna med. Fortfarande saknas en del. Arbetsförmedling saknas. Arbetsförmedling saknas — Botkyrkas innevånare känner det. En aldrig så fin teknik med datorer och mycket annat i kontor lokaliserade på andra orter kan aldrig ersätta den personliga kontakten. Självklart bör arbetsförmedlingen finnas där människor normalt söker de tjänster som samhället och privata företag kan erbjuda. De som bor i Botkyrka söker service inom kommunen, inte i Södertälje, Skärholmen eller Huddinge. Men arbetsförmedling finns inte i Botkyrka. Vill man anlita arbetsförmedlingen måste man söka sig till Huddinge, Skärholmen eller Södertälje. För några år sedan var det acceptabelt. Då var kommunen liten. I dag är situationen ohållbar. Får jag fråga: Finns det någon i riksdagen som kan visa på en annan svensk kommun med 70 000 innevånare där man inte har arbetsförmedling? Utskottet har i sin skrivning talat om den växande andelen kvinnor och ungdomar bland de arbetssökande. Vidare har utskottet sagt att nytillträdande arbetssökande ofta kräver speciella förmedlingsinsatser. Detta ären helt riktig bild av situationen i Botkyrka. Expansionskommunerna har en ung befolkning som måste ha hjälp när den söker sig ut på arbetsmarknaden. Expansionskommunerna har också en stor andel ung kvinnlig arbetskraft som av flera skäl, bl.a. ekonomiska, gärna vill ut i arbetslivet. Botkyrka kommun har det lägsta skatteunderlaget i Storstockholm, men ett av de högsta skatteuttagen, nära 27 kr. Botkyrka är en av de kommuner i regionen som har det lägsta antalet arbetstillfällen, men vi har relativt sett landets största utgifter för socialhjälp. Botkyrka är en av de kommuner som har högsta födelsetalet i landet. Redan nu har kommunen stora ungdomskullar, om några år blir de mycket större! Botkyrka har ingen arbetsförmedling. Var behövs en arbetsförmedling om inte i Botkyrka? I en av de nya stadsdelarna i Norra Botkyrka, Alby, blev en kontorslokal på ca 400 m' ledig för ett tag sedan. Fastigheten ägs av det allmännyttiga AB Botkyrkabyggen och ligger i Alby centrum vid tunnelbana och flera busslinjer, centralt för hela kommunen. Flera intressenter väntar på att få hyra lokalen. Kommunen som äger fastighetsbolaget har låtit lokalen stå tom en tid i förhoppning om att AMS skall hyra den. AMS har resurser för att starta en arbetsförmedling i Botkyrka. Centralt belägna och lämpliga lokaler finns. Behovet av en arbetsförmedling är enormt. Med inrikesutskottets betänkande som stöd vågar jag fråga: Vad väntar AMS på? Öppna kontoret! Det kommer att fylla en viktig uppgift!

Herr talman! Under avsnittet Sysselsättningsskapande åtgärder för svårplacerade behandlar utskottet två motioner som jag inlämnat. Den ena tar upp bidragsgivningen till handikappade som är i behov av bil för resor i samband med arbete och utbildning. Det bidraget har funnits i många år, och tack vare det har många människor kunnat arbetsrehabiliteras. Därför är det viktigt att stödet finns kvar och att det också följer med i kostnadsutvecklingen, vilket det inte har gjort. Eftersläpningen har skapat problem på sina håll när det gäller att arbetsplacera människor med handikapp. Arbetsmarknadsministern har delvis uppmärksammat detta i propositionen och höjt bidraget med 2 000 till 17 000 kr., vilket naturligtvis är bra. Jag menar dock att man i det här läget måste göra en grundlig översyn av bidragsgivningen för att effektivisera stödet och göra det möjligt för många fler att komma ut till ett jobb och till utbildning. Denna motion, liksom en annan som berör bidraget till handikappaggregat och andra anpassningsåtgärder i bilen, har fått en tillfredsställande behandling, och det är ju inte varje dag som något sådant inträffar i riksdagen. Utskottet har grundligt penetrerat frågan och visat en positiv syn på spörsmålet. Jag är uppriktigt glad för detta. Jag brukar ofta kritisera beslutande organ och myndigheter för bristande förståelse i handikappfrågor. När det då görs bra saker, tycker jag att det också bör framhållas. Det ankommer nu på regeringen att svara för översynen. Med det stora intresse arbetsmarknadsministern har visat sedan länge i handikappfrågor, tror jag att vi kan förvänta oss ett bra förslag så småningom. Det skulle naturligtvis vara värdefullt att få fram en bredare syn när det gäller resemöjligheterna för handikappade. Jag menar att bilen borde betraktas som ett tekniskt hjälpmedel. Därmed skulle man äntligen kunna bryta isoleringen för många, även för sådana som inte är i arbete eller utbildning. Bilen är för den svårt rörelsehindrade inte bara en kompensation för de allmänna kommunikationernas otillgänglighet, utan främst ett förflyttningshjälpmedel som ersätter benen. Jag anser att man bör vidga möjligheterna till bilinköp. Jag kan också ansluta mig till vad utskottet säger beträffande makeprövningen, nämligen att man vid översynen bör beakta den förändring som har inträffat när det gäller makars inbördes ekonomiska relationer. Det tycker jag är riktigt. Jag yrkar bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! I motionen 951 har företrädare för fyra partier tagit upp det problem som uppkommit med anledning av arbetsmarknadsstyrelsens ändrade inställning när det gäller statsbidragets storlek för kyrkorestaureringar på Gotland, utförda som beredskapsarbete företrädesvis för äldre, lokalt bunden arbetskraft. Som vi anfört i vår motion är av Gotlands 94 i bruk varande kyrkor 92 från medeltiden. De är enligt riksantikvarieämbetet av högsta kulturhistoriska värde, både som grupp och var för sig, och hör till de relativt få byggnader inom landet som även har intresse ur internationell synpunkt. Det är mot den bakgrunden som vi motionärer anser att det inte kan vara rimligt att de små församlingarna på Gotland ensamma skall bekosta en så stor del av vården av dessa dyrgripar. I detta sammanhang skall kanske som upplysning nämnas att antalet församlingar på Gotland uppgår till 92. Den största församlingen är Visby med 20 198 invånare, medan Sundre som är minst har 65 invånare. Den senast med 100-procentigt statsbidrag restaurerade kyrkan i Linde församling kostade 495 000 kr. Utöver dessa 495 000 kr. har församlingen att helt svara för kostnaderna för konserveringen av medeltida målningar på väggar och valv samt vad det gäller inventarier. Kostnaderna för sådana arbeten beräknas uppgå till ca 40 000 kr. Ett flertal kyrkor är nu i behov av restaurering. Låt mig här nämna endast en av dessa. Hörsne kyrka är i behov av reparation och förstärkning av torn och långhustak samt fasadrenovering. Dessa arbeten är kostnadsberäknade till 495 000 kr.

Jag kan också tala om att Hörsne församling har återkallat statsbidragsansökan då man fick besked om att inte 100-procentigt statsbidrag kunde påräknas. Det finns i dag restaureringsarbeten klara att sätta i gång för en beräknad kostnad av 2 305 000 kr. De under senare år som beredskapsarbete utförda restaureringarna har haft stor betydelse ur sysselsättningssynpunkt. Äldre, lokalt bundna byggnadsarbetare som haft svårt att klara en anställning på en större byggarbetsplats med industrialiserade byggmetoder har genom dessa restaureringsarbeten kunnat få en meningsfull sysselsättning. Denna uppfattning har framförts av såväl länsarbetsnämnden som Byggnadsarbetareförbundets avdelning på Gotland. Herr talman! Jag är medveten om att det inte lönar sig att gå emot ett enigt utskott, varför jag avstår från att yrka bifall till vår motion. Jag vill dock ha sagt att med välvilliga skrivningar och med hänvisning till övervägandena i en arbetsgrupp åstadkommer man i nuläget inte några restaureringsarbeten. Enligt min uppfattning borde utskottet ha haft möjlighet att tillstyrka vår motion i avvaktan på resultatet av övervägandena i den arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet som utskottet hänvisar till, speciellt med hänsyn till att vi endast begärt en omfördelning av tillgängliga medel och begränsat oss till ett budgetår. När utskottet sålunda har haft en annan uppfattning än vi motionärer kvarstår frågan: Vad skall nu hända med de kulturpolitiska Gotlandskyrkorna och på vilket sätt skall man tillskapa andra arbetsobjekt för den äldre, lokalt bundna arbetskraften, som bara ökar i antal?

Herr talman! Herr Nilsson i Visby har talat för motionen 951 och i stort framfört synpunkter och motiveringar för den. Jag instämmer med honom. Han nämnde att skattetrycket var hårt i de små gotländska församlingarna. Jag vill som exempel på detta ta en församling på södra Gotland. Häromåret — det var innan vi hade fått den högre skatteutjämningen —- var det aktuellt att det skulle tryckas en ny skattetabell speciellt för den församlingen. Det fanns nämligen ingen som gick upp i 30 kr. En reporter från en rikstidning frågade den kvinnliga kyrkvärden om det inte kändes genant att tillhöra en församling som hade den högsta skatten i landet. Kyrkvärden svarade då att hon hellre tillhörde en sådan församling än en församling som blev omtalad för att den hade en förfallen kyrka. Jag tycker att detta är ganska talande för den offervilja som finns bland gotlänningarna när det gäller att slå vakt om sitt stora kulturarv. Men det är givet att allting har sina gränser; de enskilda människorna på Gotland kan inte offra hur mycket som helst på kulturens altare. för den yttre restaureringen av vissa kyrkor. Man vann därmed två goda ting, dels den sysselsättning som herr Nilsson i Visby här har berört för äldre lokalt bunden arbetskraft, dels att ett antal förnämliga Gotlandskyrkor kunde upprustas. Inrikesutskottet hänvisar i sitt betänkande till att en särskild arbetsgrupp har tillsatts inom utbildningsdepartementet.

Herr talman! Många har i dag från denna talarstol berört ungdomsarbetslösheten, vilket också jag har för avsikt att göra. Först några faktasiffror. I januari och februari i år har antalet arbetslösa bland ungdomen minskat med 11 000 resp. 5 000 i förhållande till föregående år. Men på de flesta håll i landet ligger den genomsnittliga arbetslöshetsnivån högre för ungdomen än för befolkningen i dess helhet. Just dessa fakta ger mig anledning att något kommentera utskottets betänkande. De ungas möjligheter att integreras på arbetsmarknaden hänger givetvis samman med den allmänna situationen där. Men det finns naturligtvis avgjorda skillnader och problem, som gör att läget uppenbarligen är svårare för många av de yngre. En kritisk punkt är som många har nämnt övergången från grundskolan till gymnasieskolan. En inte obetydlig grupp går inte vidare till fortsatt utbildning. Många förblir otillräckligt utbildade. Jag kan ta ett exempel från Storstockholms gymnasieområde, där det i årskurs nio finns 15 500 elever. Enligt den nu preliminära sifferberäkningen fortsätter 8,2 96 , alltså nästan 1 300 elever, inte sin utbildning. Syo-konsulenterna kommer under de närmaste månaderna att försöka fånga upp den gruppen. Jag har en känsla av att resurserna i allmänhet är otillräckliga. Långt ifrån alla kommuner har tagit på sig ansvaret för en systematisk och målmedveten verksamhet för att denna ”restgrupp” skall bli så liten som möjligt. De ungdomar som har en gedigen yrkesutbildning är trots allt mycket eftersökta av arbetsgivarna. De får alltid jobb direkt efter skolan eller efter någon månad sedan de har slutat skolan. Kärnfrågan är alltså att de unga måste ges tillfälle till yrkesutbildning och/eller praktik. Endast de åtgärderna underlättar inträdet på arbetsmarknaden och gör de unga konkurrenskraftiga. Svårigheterna att hävda sig på arbetsmarknaden är särskilt markanta för de unga flickorna, för vilka situationen enligt gällande statistik är oroande. Eftersom inrikesutskottet har ägnat ett förhållandevis stort ut rymme åt att kommentera ungdomsarbetslösheten, hade det varit på sin plats att man också noterat skillnaden mellan pojkar och flickor vad gäller deras situation och möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Det är trots allt så att könsrollstänkandet och förlegade arbetsgivarattityder samt dessutom ett ensidigt utbildningsoch yrkesval från flickornas sida gör det här problemet än svårare och än mera komplicerat. Den relativt högre arbetslösheten bland flickor jämfört med den bland pojkar har sin grund också däri att sysselsättningstillfällena i hög grad har funnits och också ökat inom industrin, vilket tidigare har nämnts här, där flickorna av tradition är utestängda. Därför måste det alltid vara en självklar uppgift för oss att i varje situation försöka förändra den syn som förhärskar. Inrikesutskottet har enligt min mening missat ett tillfälle att bidra till den debatt och den upplysningsverksamhet som måste till för att vi skall kunna föra frågan framåt och förändra det nuvarande mönstret. Viss tröst finner jag dock i att utskottet så starkt markerar betydelsen av kontakt med ungdomar som lämnat skolan. Det gäller då inte bara dem som försvinner i skarven mellan grundskolan och gymnasiet, utan också dem som lämnar den senare skolformen. Om man över huvud taget skall ha en rimlig chans att klara den kontakten, måste det betyda att både skolans och arbetsförmedlingarnas personal blir varse att de unga flickorna kräver större uppmärksamhet i utbildningsoch arbetsmarknadspolitiken. Inom utbildningsdepartementet finns det som bekant en arbetsgrupp som skall pröva inrättandet av kortare yrkesutbildning och även överväga en större flexibilitet i den nuvarande gymnasieskolan. I det här sammanhanget vill jag kraftigt understryka vikten av att den arbetsgruppen så snabbt som möjligt lämnar sitt förslag till åtgärder. Jag är helt förvissad om att i ett utvecklat industrisamhälle som vårt kommer sysselsättningsbehoven i alltmer ökad utsträckning att finnas inom den gemensamma sektorn. Det är inte svårt att peka på områden där insatser för att öka människornas välfärd kommer att leda till ökad sysselsättning. Det är därför inte minst viktigt att staten och kommunerna ökar sina insatser när det gäller praktik och utbildning. Men ansvaret är inte enbart statens och kommunernas. Krav måste också resas på att de privata arbetsgivarna tar på sig sin del av ansvaret när det gäller att bygga ut praktikplatssystemet och utbildningen. Sysselsättningsutredningen kommer självklart att ägna de här frågorna uppmärksamhet. Även den arbetsgrupp inom AMS som sysslar med praktikfrågor kommer att göra det. På båda dessa har jag stora förväntningar. Det pågår, som jag noterat, ett arbete på många fronter för att komma till rätta med de svårigheter och problem som drabbar dagens ungdom vid inträdet på arbetsmarknaden. Ändå känner jag en viss oro för vad som kommer att hända de unga, när effekten av konjunkturnedgången blir kännbar denna höst, eftersom en sådan nedgång som bekant drabbar ungdomsgrupperna hårdast. Till sist skulle jag något vilja kommentera folkpartiets reservation nr 4. Fast andra gjort det förut tycker jag ändå att man inte fått en klarare uppfattning om vad reservationen innehåller. Man säger i reservationen att samhället bör genom uppsökande verksamhet söka kontakt med alla ungdomar som lämnat skolan för att utröna om de är arbetslösa eller inte. Om de är arbetslösa, skall de få hjälp genom att man erbjuder dem arbete eller utbildning. Verksamheten skulle enligt folkpartiet ha en sådan inriktning att den som verkligen vill ha ett arbete skall få erbjudande därom. Där vill jag också göra en liten stilla reflexion över att man skriver ”den som verkligen vill ha arbete”. Jag tror att vi kan vara överens om att det nog är på det sättet att de unga vill ha arbete. Självklart har jag inte några som helst svårigheter att ansluta mig till vad som sägs om uppsökande verksamhet — vilket för resten torde ha framgått av vad jag tidigare har anfört. Det som gör att jag ställer mig undrande är att när man läser både motionen 399, som folkpartiet har skrivit, och reservanternas skrivning, så får man ingen klarhet om på vilket sätt folkpartiets representanter har tänkt sig att lösa frågan om den här garantin. Jag skulle alltså vilja fråga: Vad är innebörden i den här garantin, som folkpartiet fortsättningsvis säger sig vilja ge? Löser man frågan om ungdomarnas arbetslöshet genom uppsökande verksamhet? Är det egentligen där huvudproblemet ligger? Vad för slags arbete skall man erbjuda? Har folkpartiet tänkt sig att de arbetslösa i sin tur skall vara pliktiga att ta det arbete de blir erbjudna, oavsett vad det är för arbete och var arbetsplatsen ligger? På vad sätt skall alltså den förpliktande garantin uppfyllas? Den kanske viktigaste frågan är: Vilka maktmedel, vilka tvångsmedel och ekonomiska resurser tänker folkpartiet ställa till samhällets förfogande för att klara detta? Jag har sagt tidigare att det finns speciella problem i samband med ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Men därav följer ju inte att man skall utfärda garantier för en grupp arbetssökande. Ytterst — märk väl ytterst — är de unga, liksom de handikappade, hemmafruar som vill ut på arbetsmarknaden m.fl. grupper beroende av det samlade utbudet av sysselsättningstillfällen. En garanti, vari den nu kan tänkas bestå, skapar ju i och för sig inte några nya sådana. Annars vore det ju en förödande enkel lösning att utfärda garantier för än den ena, än den andra gruppen i samhället, som har sina speciella problem. Jag tror att vi är inne på en farlig väg om vi försöker skapa en ar betsmarknad för ungdomen, en annan arbetsmarknad för kvinnorna och en tredje arbetsmarknad för de handikappade. I mina stillsamma och mera positiva stunder kan jag väl ändå inte tro att det är folkpartiets mening att vi skall avskärma en del av arbetsmarknaden och reservera den för personer, säg upp till 24 års ålder. Då flyttar man ju bara det här tröskelproblemet när det gäller sysselsättningen en bit upp i åldrarna. Det är på tröskelproblemet där det finns, nämligen i skarven mellan skola och vidareutbildning, som man skall sätta in sina resurser. Vi är naturligtvis beroende av tillväxt när det gäller utbudet av arbetstillfällen. Hur den skall se ut och hur den skall åstadkommas är bl.a. sysselsättningsutredningens huvudvärk. Visserligen ser jag med oro och med allvar på ungdomsarbetslösheten, men det är just därför som jag inte kan acceptera folkpartiets svepande formulering eller, rättare sagt, dess mycket illa underbyggda beställning av en sysselsättningsgaranti. Jag kan inte uppleva folkpartiets tal om en garanti i detta sammanhang på annat sätt än att det är ett försök att skapa en myt om folkpartiet som vårdare av de ungas intressen på arbetsmarknaden. Rätten till arbete har vi slagit fast, men det gäller rätten till arbete åt alla. Och den rätten tror jag skapas på ett helt annat sätt än genom innehållslösa garantier.

Herr talman! Jag lyssnade med intresse till fröken Engmans anförande, där hon charmigt och engagerat talade om hur viktigt det är att vi vidtar åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten. När hon kom in på folkpartiets ställningstagande, som bygger på en motion där vi har krävt en garanti för ungdom upp till 24 år om utbildning eller arbete, blev hon mer kritisk. Men jag fick nästan en känsla av att hon i slutet av sitt anförande var villig att gå ännu längre än folkpartiet föreslagit. Hon sade att våra formuleringar var litet för svepande. Jag har två gånger i den här talarstolen tidigare mycket öppet erkänt att vi från folkpartiet inte är beredda att i detalj beskriva hur en garanti skall se ut. Vi har sagt att sysselsättningsutredningen får utreda det, och vi har uttryckt en önskan om att det skall ske snabbt. Varför det? Jo, därför att ungdomsarbetslösheten är ett socialt problem — såsom flera talare har redovisat med siffror — och att, trots att den allmänna arbetslösheten minskat, den höga andelen för ungdomsarbetslösheten ligger kvar, även om vi har varit inne i en högkonjunktur. Vi hade önskat att ett enigt utskott och en enig riksdag skulle ha uttalat sig för en garanti för ungdom, för att vi skall satsa hårdare på att söka upp dem som slutar skolan. Sedan tycker jag inte att det är särskilt snyggt att betvivla att det bakom detta ligger en ärlig vilja.

Herr talman! Jag tror att vi ganska snabbt kan ena oss om att vi skall satsa hårdare på att lösa de här problemen. Vad jag sade sist i mitt anförande var att rätten till arbete måste garanteras, men att ge rätt till arbete är något helt annat än det folkpartiet föreslår. Det är att skapa möjligheter för människor att söka sig ut på arbetsmarknaden och naturligtvis även att se till att det där finns arbetstillfällen.

Den gäller ju också ungdomar. Om det vidare skulle vara så, som Karl Erik Eriksson sade, att dessa frågor skall inrymmas i sysselsättningsutredningens arbete, begriper jag ännu mindre varför folkpartiet har reserverat sig. Det finns ju en arbetsgrupp inom sysselsättningsutredningen som skall ägna sig åt ungdomsarbetslösheten och åt att lösa de primära problemen med övergången från skola till arbetsliv. Mot den bakgrunden framstår inte bara reservationen utan också folkpartiets beslut att reservera sig som oklara.

Herr talman! Bara en kort kommentar. Fröken Engman säger att hon inte kan förstå varför man så starkt betonar just en del av sysselsättningsproblematiken, nämligen ungdomsarbetslösheten. Ja, jag måste säga att jag inte tycker att det är fel att vidta speciella åtgärder för en viss grupp, i detta fall ungdomen, som har särskilda problem. Jag tycker inte att det varit fel att arbetsmarknadsministern i vissa situationer har gjort specialinsatser för vissa grupper. Statsrådet har också antytt att vi måste ha en beredskap för att sätta in vissa åtgärder för grupper som speciellt drabbas på arbetsmarknaden. Fröken Engman förstår inte heller varför vi driver denna fråga genom en reservation. För fjärde gången vill jag säga att vi hårdare än något annat parti sagt ifrån att det måste skapas en garanti och att den arbetsgrupp i sysselsättningsutredningen som arbetar med dessa frågor måste ta upp detta spörsmål med förtur. Vi har uttryckt ett önskemål om att vi snabbt skall få besked om hur en sådan garanti skall utformas.

Herr talman! En av de frågor som jag ställde avsåg om folkpartiet också menade att den förpliktande garantin på motsvarande sätt skulle innebära en förpliktelse för de arbetslösa att uppfylla vissa krav — att utan vidare spisning ta de jobb de blir erbjudna, att då med hänsyn till regionala obalanser vara beredda att flytta osv. Det är i och för sig inga unika krav då det gäller ungdomsgrupperna. Men om man säger att man med vissa åtgärder anser sig kunna garantera ungdom under 25 år arbete, menar jag att det är ord som inte innehåller något. Jag tycker att det är felaktigt att försöka skapa den tron att folkpartiet med hjälp av sin motion och sin reservation på något sätt har angivit förutsättningarna för genomförandet av en sådan garanti. Självfallet har jag ingenting emot att man satsar på ungdomsgrupperna — det är inte det det gäller — men enligt mitt sätt att se är det farligt att försöka konstruera en arbetsmarknad för ungdom. Åtgärderna måste sättas in, som jag tidigare sagt, i skarven mellan utbildning och arbete. Sedan måste vi också se till att vi har en arbetsmarknad som på ett naturligt sätt kan dra till sig handikappade, äldre, ungdomar och andra kategorier. Vi måste bevara denna helhetssyn på arbetsmarknaden och inte gå ut och bara säga att vi, om vi märker att ungdomarna är arbetslösa, skall erbjuda dem jobb. Därmed menar jag att man inte har löst några problem. Därför tycker jag att man inte kan dra några som helst växlar på folkpartiets reservation vid punkten 6.

Herr talman! I inrikesutskottets betänkande nr 3 behandlas — vilket har framgått av den här debatten — ett antal motioner med yrkanden om inrättande av flera praktikplatser. Vpk:s motion nr 818 skiljer sig i sak från övriga motioner, men har ändå behandlats i samband med dessa. Med mindre än två rader har utskottet avfärdat motionen: ”Utskottet förutsätter att det kommer att inkludera ekonomiska och liknande frågor som berör villkoren för praktik.” Detta innebär att motionen överlämnas till sysselsättningsutredningen, utan kommentarer. Herr Fagerlund har under debatten sagt ungefär detsamma. Sysselsättningsutredningen har tagit upp ungdomarnas arbetsmarknad som ett av sina huvudområden. Utredningen har bildat en särskild arbetsgrupp som skall behandla olika typer av insatser för att underlätta ungdomens inträde i arbetslivet. I direktiven för utredningen nämns särskilt åtgärder såsom utvidgad praktik och återkommande utbildning. Vid sidan av sysselsättningsutredningen bedrivs annat utredningsarbete av direkt betydelse för den aktuella frågan. AMS har bildat en arbetsgrupp för praktikfrågor, i vilken även ingår företrädare för andra statliga myndigheter och för parterna på arbetsmarknaden. Gruppen skall pröva olika möjligheter att öka tillgången på praktikplatser. Jag har naturligtvis ingenting emot att det inrättas fler praktikplatser med tanke på den redovisning som gjorts i fråga om ungdomsarbetslösheten, som procentuellt utgör en onormalt stor andel av den totala arbetslösheten. De ungdomar som det här rör sig om har ofta brister i sin utbildning, vilket medverkar till svårigheter att välja jobb, och de får, som vi vet, gå utan arbete längre perioder än genomsnittet. Jag ser också positivt på praktik, om den sedan leder till en yrkesutbildning som ger arbete men också en godtagbar inkomst. Praktik i samband med yrkesutbildning är också någonting positivt. Men detta är bara en sida av problemet. Vad vänsterpartiet kommunisterna tagit upp i motionen är att praktikanterna måste tillförsäkras en rimlig ekonomisk trygghet även under praktiktiden. Vi vill ha ett mera enhetligt lönesystem för dem som praktiserar, så att de inte kan utnyttjas så som det görs på arbetsmarknaden i dag. Nu förekommer en hel flora av ersättningsbestämmelser, som alla har den avgörande bristen att den ersättning som utgår för arbetet är helt otillräcklig. Det finns ungdomar som praktiserar utan att få ett enda öre i ersättning. Barnstugepraktikanter är en grupp vars situation vpk tagit upp vid olika tillfällen. De ersätts helt godtyckligt, beroende på kommunernas ekonomi och välvilja. De vill inte ha studiebidrag eller studielån, de vill ha betalt för sin arbetsinsats. De anser att deltagandet i all verksamhet på en barnstuga ger dem den bästa praktiken, men då kräver de också att arbetet skall ersättas med lön. På sommaren arbetar många skolungdomar. Vanligtvis får eleverna sina praktikplatser genom arbetsförmedlingens särskilda praktiklistor. Många är elever i de tekniska utbildningarna, som har praktik inbakad som obligatoriskt moment i utbildningen. Från centralt håll finns en rekommendation om en — visserligen låg — ersättning, men långt ifrån alla företag följer ens den rekommendationen, utan utnyttjar ungdomar som arbetskraftsreserv under semestertiden. Jag skall presentera några exempel. En pojke på 18 år tog arbete på en elfirma för att skaffa praktik för inträde på skolan. Trots att han fick utföra nästan alla förekommande arbeten var lönen 1:30 i timmen. Enligt avtal skulle han ha haft 5 kr. i timmen, vilket också det är en otillräcklig ersättning. Så småningom fick han hjälp av den fackliga organisationen och retroaktiv ersättning. Lärlingslönen är en fråga som bl.a. Byggnadsarbetaren har tagit upp. En lärling som gått ut gymnasieskolan har i dyrortsgrupp 5 en timlön på 6:58 samt 0,25 i fördelningstal, vilket enligt genomsnittsförtjänsten för yrkesutbildade betongarbetare första kvartalet 1974 gav en total timlön på 9:34. Efter 500 timmar höjs timlönen till 7:08, men fördelningstalet är oförändrat. Svårigheter att rekrytera utbildade byggnadsarbetare blir följden. Kommunalarbetarförbundet har en lista med många exempel på hur man inom vårdområdet ofta på reguljära arbeten anställer praktikanter i alla åldrar — enbart för att få billig arbetskraft. Praktikanter på ett pensionärshem arbetar full tid fem dagar i veckan. Ersättningen är 300 kr. i månaden plus maten. Enligt föreståndarinnan skulle praktikanterna aktivera de gamla, läsa för dem, gå ut och gå med dem, spela bingo etc. Förbundet har då frågat: Vem är handledare för de s.k. praktikanterna? Varför har man s.k. praktikanter? Meningen är enligt husmor att praktikanterna skall kunna hoppa in som vikarier under semester och då biträdena är sjuka, och då får de avtalsenlig lön. Det innebär att ena veckan kan de vara praktikanter med 300 kr. i månadsersättning, andra veckan är de vikarier med avtalsenlig lön, och när vikariatet är slut är de praktikanter igen. I en annan kommun är en anställd fortfarande praktikant efter sex år med en månadslön på 620 kr. Begynnelselönen var 150 kr. i månaden. Sedan Kommunalarbetarförbundet vägrat acceptera lägre löner än enligt avtalet friställdes 150 ungdomar från beredskapsarbete. Kommunalrådet hävdade att det inte rörde sig om regelrätt arbete utan en form av pryoverksamhet. Sådana exempel, som kan mångfaldigas, ligger till grund för vår motion, som så enkelt avfärdas av utskottet. De fall av utnyttjande som kommer till den fackliga organisationens kännedom kan kanske klaras upp, men i andra fall kommer utsugningen att fortsätta. Därför är det angeläget att motionens yrkande tillgodoses, även om det måste föregås av översyn av hela praktikområdet. Detsamma gäller det andra yrkandet i motionen; samma godtycke råder från företag. Elever är helt utlämnade till vad som gäller i kollektivavtal om rätt för företag att vidta disciplinära åtgärder, med möjlighet att skilja elev från utbildningen. Det är bara när det gäller lönen som kollektivavtalen inte gäller. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen 3 av herr Lorentzon vid inrikesutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! I motion nr 644 har vi motionärer begärt att riksdagen uttalar sig för en ändring av den s.k. 50/50-regeln, och att en viss försöksverksamhet får bedrivas inom skogsbruket. Begärd försöksverksamhet avser ett begränsat antal anställda — maximalt 100 redan anställda skogsarbetare per år. Försöksverksamheten skulle pågå under två år och geografiskt begränsas till det inre stödområdet. Bakgrunden till motionsyrkandet är en motion av en medlem från Södra Finnskoga socialdemokratiska förening till Värmlands socialdemokratiska partidistrikts kongress 1973. Distriktskongressen behandlade motionen och tillstyrkte enhälligt kravet på en viss vidgning av 50/50 regeln. Beslutet innebar att riksdagsledamöterna vid lämpliga tillfällen skulle aktualisera motionskraven i skilda sammanhang. Därefter har Skogsarbetareförbundets avdelning 6 i Fryksdalen i skrivelser såväl som vid ett flertal uppvaktningar framfört dessa krav och önskemål om ändring av nämnda regel. Avdelningen säger bl.a. att den på det allra kraftigaste vill tillstyrka begärd försöksverksamhet. Billeruds AB i Torsby skogsrevir har till länsarbetsnämnden i Värmlands län inkommit med en begäran om att få bedriva viss begränsad försöksverksamhet inom ifrågavarande revir. Skogsarbetareförbundet centralt har tillstyrkt denna ansökan och har för sin del uttalat att Torsby revir är en lämplig enhet och att resultaten där bör tjäna som framtida vägledning under försöksperioden. Bl. a. pekar man på den ogynnsamma åldersfördelningen och jämför kostnaden för skogligt beredskapsarbete. Arbetsmarknadsstyrelsens samrådsgrupp för halvskyddad sysselsättning har också behandlat ansökan och tillstyrkt den. Sist av alla instanser har arbetsmarknadsstyrelsen den 29 maj 1974 också tillstyrkt ansökan med vissa begränsningar, som vi tagit med i att-satsen i motionen. Arbetsmarknadsstyrelsen har funnit att samtliga parter är positivt inställda till att finna en lösning av frågan om halvskyddad sysselsättning även inom skogsbruket men konstaterat att styrelsen ej kan bifalla framställningen förrän regeringen ändrat nuvarande bestämmelser. Regeringen har dock i konselj under föregående år avstyrkt arbetsmarknadsstyrelsen begäran, och utskottet har för sin del avstyrkt motionen. Utskottet säger att om nuvarande bidragsregler för halvskyddad sysselsättning är otillräckliga får bidraget uppjusteras framdeles. Detta löser inte den aktuella ekvationen. Jag beklagar att man så kategoriskt avvisar den begärda försöksverksamheten, med de geografiska begränsningar och den maximering av berörd personal som finns angivna i motionen. Vi motionärer tror nämligen att man under försöksperioden skulle ha kunnat få den utvärdering som behövs och menar att man först därefter har möjlighet att göra de erfarenhetsmässiga bedömningar som i framtiden kan leda i rätt riktning. Herr talman! Jag tror att vi ofta glömmer människan bakom allt. Den hårda rationaliseringstakten inom skogsbruket har medfört helt onormala förhållanden. Det är då ofta de äldre och de handikappade som drabbas. I detta sammanhang vill jag erinra om den proposition som socialministern aviserat beträffande viss deltidspension. Många av våra äldre skogsarbetare kan komma att få sådan pension. Kanske är det en klen tröst för de utslitna skogsarbetarna, men något lär det väl båta. Herr talman! Mot ett enhälligt utskott har jag inget yrkande. Men jag vill ändock starkt understryka nödvändigheten av att samhället uppmärksammar situationen samt stiftar lagar och utfärdar förordningar till hjälp för våra äldre skogsarbetare både i norra Värmland och i övriga landet, främst då i det inre stödområdet. Vi motionärer kommer att med största intresse följa den framtida utvecklingen, och vi får i första hand avvakta den proposition som behandlar just deltidspensioneringen och reformsträvandena där. Vi får säkerligen tillfälle att senare återkomma i denna mycket viktiga fråga.

Herr talman! Investeringsplan för kommunikationsverken är en gammal bekant i kammaren. Statsrådet har efter en allmän ekonomisk avvägning föreslagit riksdagen att medlen skall begränsas till I 720 milj.kr. Det är en ökning med ca 180 milj.kr. från förra året men 200 milj.kr. mindre än vad verksstyrelserna begär. En verksstyrelse får sällan alla de medel som den begär trots att det kanske finns ett reellt underlag för dess begäran. Om verket med tanke på nedprutningen höjer sitt anslagsäskande över behovet genomskådas det ganska snart av departementet, och nedbantningen blir större. Hänsyn måste emellertid tas, menar vi, till vår allmänna ekonomiska situation. Vi anser att det i år är än viktigare än förra året att departementen verkligen är återhållsamma. Den anslagsmetodik som vi införde fr.o.m. budgetåret 1963/64, vilken innebar ett 10-procentigt tillägg till vissa verks anslagsramar på investeringssidan, ger givetvis varken större rörlighet för att kunna möta eventuella konjunkturmässiga förändringar, men den har föroch nackdelar. I ett ekonomiskt svårare läge har departementschefen genom detta förfarande mindre möjligheter att hålla sig inom en lämplig investeringsram. Vi vill därför att departementschefen eller riksdagsledamöter skall kunna begära tilläggsanslag, om det av sysselsättningsmässiga skäl synes nödvändigt. Det kan då gälla mer pengar än de 10 96 som vi talar om i dag. Vi har då möjlighet att överväga riktigheten av denna begäran och göra en noggrannare kontroll av verkens fögderi. Av den anledningen yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen
Herr talman! Riksdagsbeslutet om denna marginal på 10 96 fattades på sin tid av en enig riksdag. Men sedan ganska många år tillbaka har Nr 42 moderata Samlingspartiet yrkat sänkning av anslaget så att marginalen Torsdagen den helt eller delvis skulle försvinna. 20 mars 1975 Man har använt olika motiveringar för att ta bort marginalen. Till en början levde man i ett skuggbudgettänkande, och då sade man att = Investeringsplan för det var en besparing om man minskade anslaget. Men snart kom man kommunikationsunderfund med att det inte var någon verklig besparing. Marginalen är = verken m.m. inte avsedd att utnyttjas i normala fall utan endast om det av konjunkturmässiga eller andra skäl är motiverat. Om man tar bort marginalen och minskar beloppet blir det alltså i normala fall ingen besparing. Då har man i stället lagt huvudvikten på ett annat argument, nämligen att om det skulle vara motiverat med en ökning av investeringarna för t.ex. statens järnvägar skall regeringen begära en ökning på tilläggsstat. Så kan man naturligtvis göra om man är hundraprocentigt övertygad om att det inte behövs några extra åtgärder för att minska arbetslösheten. Men om man tror att det finns risk för en ökning av arbetslösheten under de kommande månaderna är den väg som moderata samlingspartiet anvisar inte effektiv. Om det under våren uppstår sysselsättningsproblem menar alltså moderata samlingspartiet att departementschefen skall vara passiv över sommaren. Till höstriksdagen skall han komma med ett förslag om anslag på tilläggsstat, och detta skall sedan behandlas i utskott och riksdag. Då kommer naturligtvis åtgärderna för att bekämpa arbetslösheten alldeles för sent. Jag sade att om moderaterna hade varit hundraprocentigt övertygade om att det inte behövs några särskilda åtgärder, hade man förstått deras yrkande. Men så sent som förra veckan framhöll moderaterna i finansdebatten att det särskilt under andra halvåret i år fanns en risk för påtagliga sysselsättningsproblem, och moderaterna ansåg att det behövdes särskilda stimulerande åtgärder. Då har jag svårt att förstå vad herr Lothigius nyss sade om vikten av att man i det läget skall vara återhållsam med investeringsökningar. Man kan för allt i världen säga att t.ex. SJ inte behöver några ökade anslag. Förra året hade moderaterna inte någon motion om anslagsökning, men man gick ändå med på 30 milj.kr. utöver vad regeringen begärt, efter ett förslag från andra partiers sida. Det anslaget visade sig vara mycket välmotiverat. Det gav t.ex. möjligheter till anskaffning av motorvagnar, som det inte fanns några som helst pengar för i de medel som regeringen ville anvisa. Man kunde på det sättet vidta åtgärder för att bekämpa arbetslösheten och öka sysselsättningen. I år finns det en tung motion från moderata samlingspartiets sida om ökning av anslaget. Men då går moderaterna tillsammans med socialdemokraterna och säger nej till förslaget om en ökning —- vi kommer att behandla den frågan senare. Men nog behövs det investeringsmedel i år också. Herr talman!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

Herr talman! Herr Sven Gustafson i Göteborg hårdrar detta ganska kraftigt. Det finns möjligheter för regeringen att lägga fram proposition i ärendet om läget hastigt skulle ändra sig. Det är inte heller absolut säkert att just på det här området det av sysselsättningsskäl är mest lämpligt att lägga ned pengar. Jag erkänner att det nuvarande systemet ger verket en större rörelsefrihet, men det hindrar inte att de pengar som behövs kan ställas till förfogande. En fördel med det system som jag förordar är att riksdagen har en större kontroll över hur dessa pengar investeras. Jag erkänner också att det inte är särskilt populärt hos verken att förändra det nuvarande systemet, men jag sitter inte här i kammaren för att vara populär utan för att mot bakgrunden av en ekonomisk situation driva en som jag tycker saklig linje i ett ärende.
Herr talman! Under tidigare år har det varit möjligt att med utnyttjande av denna 10-procentiga marginal vidta effektiva åtgärder mot arbetslösheten. Samtidigt har man kunnat göra en mycket nödvändig upprustning t.ex. av SJ:s verksamhet. I den trafikpolitiska motion som moderata samlingspartiet väckt vid årets riksdag står det att SJ är i behov av en teknisk upprustning. Vi borde alltså inte på något sätt vara oense om behovet på den här punkten. F. ö. har inte verket självt möjligheter att disponera marginalen efter gottfinnande, utan det är departementet som har möjligheter att inom den ram som riksdagen fastställer göra investeringar i syfte att bekämpa arbetslösheten. Jag tycker inte heller att man skall lägga fram förslag här i riksdagen för att göra sig populär, men man bör väl inte yrka avslag på förslag om åtgärder som syftar till att minska riskerna för arbetslöshet.

Herr talman! Under punkten 2 i trafikutskottets betänkande nr 2 behandlas även motionen 588 i vilken begärs att ingen ändring av postanstalters namn skall få ske utan att den berörda allmänheten har givit sitt samtycke. Även 1974 väcktes en motion i motsvarande syfte. Frågan om postanstalternas namn har betydande likhet med en fråga som uppkom i samband med fastighetsregistrets överförande på data. Då fördes en livlig diskussion om våra gamla ortnamn. Anledningen till att jag började intressera mig för frågan om postanstalternas namn var en ganska braskande rubrik :i tidningen Arbetet onsdagen den 3 oktober 1973: Framtidens postgiroorganisation presenterade dråpslag mot ortsnamn. Sedan dess har jag försökt aktualisera frågan dels i en, som det då hette, enkel fråga, dels i en interpellation. Vederbörande statsråd anförde vid de tillfällena, som det också står i trafikutskottets betänkande, att stor försiktighet skulle iakttas i samband med eventuella ändringar av namn. Den något minskade effektivitet detta kunde innebära för verkets del ansåg han fick uppvägas av de fördelar som människorna kunde ha av att få behålla namn med anknytning till deras bygd.

I det fallet överklagades beslutet, och först på hösten 1974 avgjordes ärendet av Kungl. Maj:t, som då beslöt lämna överklagandena utan åtgärd. Jag har här framför mig ett mycket bittert brev från fru Birgit Janson i Pixbo som ledde det demokratiska arbetet med namninsamlingar och annat som låg bakom försöken att bevara namnet Pixbo. Hon frågar i brevet om det är effektivt att få tre olika postnummer att hålla reda på, nämligen 435 00 Mölnlycke, 435 01 Mölnlycke och 435 02 Mölnlycke, det sista för boxar i Pixbo. Resultatet är, menar hon, att människorna vet varken ut eller in. Mycket ofta blir det felsortering och förvirring. Jag har med intresse tagit del av trafikutskottets synpunkter i det här sammanhanget.

Därmed anser utskottet att vad motionärerna har syftat till i rimlig utsträckning kommer att tillgodoses.

Vi förutsätter i motionen att namnändring skall tillstyrka vid de kontakter med den berörda allmänheten som rimligen bör tas. Jag tror det är nödvändigt att manifestera denna riksdagens vilja genom Jag kan till sist nämna att det f. n. finns ca 2 200 postanstalter i riket. Sedan år 1960 har närmare 2 000 postanstalters namn ändrats. I februari 1974 bedömdes inom poststyrelsen namnändring kunna bli aktuell beträffande ytterligare totalt ca 500 postanstalter. F. n. beräknas inom poststyrelsen antalet återstående sådana fall vara knappt 400. Jag fruktar, herr talman, att tidningen Arbetet haft grund för sin rubriksättning onsdagen den 3 oktober. Med anledning av det anförda ber jag att få yrka bifall till motionen 588.

Herr talman! Det kanske är förklarligt att jag har följt förhållandena inom postverket med särskilt intresse eftersom jag under ca sju år deltog som ledamot i 1956 års postutredning. För något år sedan förde jag till postverkets kännedom ett uppslag om inrättande av en service inom postverkets område som jag benämnde postogram. Jag gjorde det mot bakgrunden av att det i vida kretsar förmärktes en stark reaktion mot de kraftigt höjda avgifterna för televerkets s.k. lyxtelegram. Jag visste att användandet av lyxtelegram som följd härav starkt hade minskat och ville ge postverket en chans att erbjuda allmänheten en motsvarande men väsentligt mindre kostnadskrävande form för hyllningsoch sympatiyttringar. Samtidigt skulle postverket kunna tillföras en inte föraktlig inkomst. Jag avstod också från att offentliggöra mitt initiativ. Jag vet att mitt uppslag kom till postverkets kännedom, men något bevis för positiva åtgärder har jag inte fått. Under den allmänna motionstiden i år studerade jag televerkets årsredogörelse och chockerades av de väldiga förlusterna på telegramverksamheten. Trots de i allmänhetens ögon höga avgifterna för rikstelegram kunde jag förstå att televerkets årliga förluster på telegramverksamheten har uppgått till mellan 25 och 30 milj.kr. redan i början av 1970-talet och nu säkerligen är ännu större. Jag ansåg det då nödvändigt att i riksdagen aktualisera mitt uppslag och väckte motionen 852, som behandlas i detta trafikutskottets betänkande. Eftersom det i pressen har förekommit en uppgift om att jag i samband med avlämnandet av motionen har låtit inregistrera ordet postogram som varumärke är det för mig angeläget att redovisa det verkliga förhållandet. I en artikel i Svenska Dagbladet den 6 februari fanns en uppgift om att överläggningar mellan postverket och televerket skulle vara så långt framskridna att postogram skulle kunna införas fr.o.m. ingången av 1976 och att avgiften skulle komma att bli 10 kr., då även innefattande en avgift av välgörenhetskaraktär. Min motion nämndes inte på något sätt i det sammanhanget, och nästa dag, den 7 februari, förekom i samma tidning en trevlig teckning av ett postogram, som talade om ungefär hur vi skulle få det i fortsättningen. Jag blev då allvarligt oroad för att idén om postogram helt enkelt skulle komma att förfuskas. Det skulle bli möjligt för enskilda personer att tillhandahålla väsentligt billigare blanketter, och på det sättet skulle postverket tvingas att befordra en sådan blankett bara mot vanligt brevporto. Postverket skulle bli kommersiellt utnyttjat av personer som på det sättet skulle kunna använda denna idé utan att postverket hade möjligheter att göra någonting åt det. Särskilt allvarligt skulle det vara om ordet postogram annekterades av någon kommersiellt intresserad person. Sent på eftermiddagen samma dag som jag. hade observerat artiklarna i Svenska Dagbladet fick jag tillfälle att ta kontakt med chefen för patentverkets varumärkesavdelning. Det framgick vid mitt samtal med honom att det med all säkerhet skulle vara möjligt för privatpersoner att inregistrera ordet postogram som varumärke för varor och tjänster, även om detta skulle ske mot postverkets intresse. För att inte riskera en obehörig registrering och under klart avgivande av en försäkran att jag inte agerade i något vinstintresse blev vi överens om att jag skulle inlämna en registreringsansökan beträffande ordet postogram. Innan posten stängde kl. 5 hann jag lämna in en ansökan tillsammans med den avgift som erfordrades för registrering av ordet postogram, 300 kr. Jag har sedermera fått reda på att det tidigare inte fanns någon registrering utan att min var den första. Några dagar senare lär posten ha gett in en ansökan om att få registrera ordet postogram. Jag har meddelat generaldirektören för postverket att jag har handlat i postverkets intresse för att undvika att någon annan privatperson kom före och skyddade en sak som jag tyckte var alltför värdefull.

Jag har funnit det angeläget att ge denna redovisning för att bevisa min önskan att bevaka både postverkets och allmänhetens intressen. Jag har anledning att tro att frågan nu kommer att bli löst på ett lämpligt sätt samtidigt som televerkets betydande förluster kan nedbringas. Därför kan jag också godta utskottets välvilliga skrivning beträffande min motion. Jag vill också säga några ord beträffande motionen 1464, som avser rätt för postverket att bilda en portoutjämningsfond av överskott som kan uppstå. En sådan fond skulle göra det möjligt att uppskjuta portohöjningar. Liknande framställningar har tidigare behandlats i riksdagen. De har blivit föremål för välvilliga skrivningar men avstyrkts med hänvisning till affärsverksutredningen, som dock var klar 1972, och sedermera också till budgetutredningen. Det har sagts att postverket inte kunde få en särställning och att även televerket begärt att få göra avsättningar. I motionen har vi visat hur televerket enligt den senaste årsredovisningen gjort avskrivningar på varulager med nära 450 milj.kr. Postverket kan rimligen inte göra motsvarande avskrivningar. Utskottets skrivning uppfattar jag nu närmast som en beställning av positiva förslag från regeringen. Även om den formellt utmynnar i förslag om avslag på motionen, tolkar jag den som så nära ett godkännande av det berättigade kravet, att jag uttalar min tillfredsställelse över att en positiv lösning nu äntligen tycks kunna förväntas.

Herr talman Låt mig först ta upp det som herr Löfgren sade beträffande förslaget om en portoutjämningsfond. Det fanns inom utskottet sympatier för tanken, men anledningen till att skrivningen utformades så som den nu föreligger var, att vi fick reda på att frågan låg mycket nära ett avgörande i departementet. Vi skriver också att vi har inhämtat att beredningen i ämnet pågår inom vederbörande departement. Det har ställts i utsikt att det inom det närmaste året skulle komma ett förslag på grundval av utredningarna beträffande affärsverkens ställning. Vi tycker att det är lämpligt att ta upp frågan om en portoutjämningsfond i samband därmed. Låt mig sedan gå över till herr Svanström som yrkade bifall till hemställan i sin motion, dvs. att ingen namnförändring av postanstalter får ske utan att den berörda allmänheten vid i förväg genomfört samråd givit sitt samtycke därtill. Jag vill först säga att jag tycker att herr Svanström gjort ett mycket förtjänstfullt arbete för att bevara de gamla ortnamnen. Det är alldeles tydligt att hans åtgärder har varit effektiva. Tidigare gällde att, om kommunen tillstyrkte eller inte hade något att erinra mot en nämnändring av postanstalt eller namnändringen inte mötte starkt motstånd bland kunderna, kunde denna namnändring genomföras.

För det andra krävs att ändringen inte möter starkt motstånd från de berörda kundernas sida. Huruvida det finns något sådant motstånd eller inte måste utrönas vid ett informationsmöte för de kunder som är närmast berörda. Vi tycker att detta borde vara goda garantier för att namnändringar avseende postanstalter inte sker utan att det finns mycket vägande skäl för det. Det kan ju finnas sådana skäl, och det är herr Svanström den förste att erkänna. I samband med lantbrevbäringsturers ordnande kan det vara motiverat med en ändring av postanstalts namn. Men i de fall jag tidigare nämnt skall den ske med vederbörande kommuners samtycke och sedan man har förvissat sig om att den inte möter starkt motstånd från kundernas sida. Mot denna bakgrund tycker jag att utskottets skrivning är en alldeles tillräcklig garanti för att de synpunkter som herr Svanström har framfört kommer att bli beaktade. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan också på denna punkt.

Herr talman! Trafikutskottets ordförande, Sven Gustafson i Göteborg, har här anmält den åsikten att vad utskottet har skrivit, vilket till äventyrs blir riksdagens beslut, skulle vara en tillräcklig garanti i de här sammanhangen.

Då är det enligt min uppfattning synnerligen angeläget inte bara att dessa icke genomförs i sådana fall där det reses starkt motstånd eller där kommunen med sin nyförvärvade vetorätt lägger sig emot en förändring, utan också att det krävs ett godkännande vid i förväg hållet samråd med den berörda allmänheten. Jag har nämligen observerat, när jag har tagit del av rapporterna från olika delar av landet, att de kommunala företrädarna kan anse det ganska trivsamt ait i sin egen kommun ha samma namn på alla postanstalter och därför inte reser några allvarliga invändningar när förslagen kommer. Därför har jag den uppfattningen att man inte kan uppnå det som vi vill uppnå i fråga om den berörda allmänhetens avgörande inflytande, om man inte tillåter den att ha också ett avgörande votum när det gäller att göra en namnändring. Jag vill till sist understryka att det i vissa fall förekommer förändringar i den postala verksamheten som jag betecknar som nödvändiga, t.ex. där man kan serva allmänheten med lantbrevbäring. Men även där finns det kanske anledning — såsom det vid en frågedebatt häromdagen mellan Gösta Andersson i Nybro och statsrådet Norling ifrågasattes — att överväga att vänta med indragning av vissa postanstalter i små samhällen som befinner sig i en expansiv utveckling. Detta är emellertid en annan fråga. Nu, herr talman, vill jag hålla mig till namnändringarna, och jag ber att få vidhålla mitt yrkande om bifall till motionen.
Herr talman! Herr Svanström nämnde antalet postanstalter som skulle få en namnändring, men det finns litet olika uppgifter om det: 200, 300 eller 400. Dessutom gäller den siffran antalet postanstalter där namnändring skulle ske, om postverkets tidigare policy skulle genomföras. Nu har man alltså genom att införa de regler som jag nyss nämnde sagt sig inte vilja ändra en postanstalts namn, om inte kommunen godkänner ändringen. Man har också sagt att man är beredd att ta på sig kostnadsökningar i detta sammanhang.

För det första har ju kommunen vetorätt. Det blir ingen ändring om kommunen motsätter sig den, och kommunen måste trots allt sägas representera allmänheten. För det andra har man sagt att om kommunen skulle godkänna namnändringen men den skulle möta starkt motstånd från berörda kunders sida, skall man ändå inte genomföra den. Jag kan därför frimodigt yrka bifall till utskottets hemställan
Herr talman! Bara ett ord om siffrorna. Jag har fått dem genom riksdagens upplysningstjänst, och jag brukar lita på den. I övrigt har jag ingenting att tillägga utöver att jag vidhåller mitt yrkande om bifall till motionen.

Herr talman! Jag vet ingenting om kommunikationerna mellan upplysningstjänsten och poststyrelsen, men enligt min uppfattning har vi exakt samma sifferunderlag.

Fru talman! I det betänkande från trafikutskottet som vi behandlar har under punkten televerkets anslagsbehov handlagts bl.a. motionen 1434. Motionen har tagit upp frågan om veterinärernas anslutning till SOS Alarmerings Aktiebolag . SOSAB är ett alarmeringsbolag bildat 1972 efter ett riksdagsbeslut som då godkände ett avtal mellan televerket, Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Det nya bolagets främsta uppgift skulle vara att successivt överta televerkets s.k. SOS-tjänst med telefonnummer 90 000. En rad organ får kostnadsfritt anlita SOSAB:s tjänster. Upptagna på den fria listan är polis, brandkår, jourhavande läkare, ambulans, flygambulans, sjöräddning, flygräddning, fjällräddning samt socialvårdens jourverksamhet. Bland dessa organ är, som framgår, varje tillbudssituation så långt man kan överblicka tillgodosedd med denna alarmeringsmöjlighet. På en ytterligare lista, upptagande organ som mot avgift får anlita SOSAB:s tjänster, återfinns bl.a. jourhavande veterinär. Som jag nyss antydde var på den avgiftsfria listan praktiskt taget varje mänsklig och materiell olyckssituation intäckt. Jag finner det vara en brist i den kostnadsfria listans förteckning att inte en djursjukdomssituation bedöms så allvarlig att jourhavande veterinär återfinns på listan. Det är den frågan vår motion aktualiserar. En åtgärd som skapar möjligheter av detta slag skulle självfallet ha varierande betydelse i olika delar av landet. Således skulle åtgärden ha större betydelse i landets skogsoch mellanbygder, där reseavstånden är större, ofta kombinerat med hög djurtäthet. Dessutom skulle åtgärden självklart ha största betydelse i landets mera glesbefolkade delar. Ett system för att snabbt nå kontakt med veterinär, även om denne är ute på resa, är naturligtvis till gagn för jordbruket. Snabb hjälp är ofta i sig själv den allra bästa behandlingen. Således är den också lönsam 105 för djurägaren genom kortare väntetider och marginellt även genom de kortare reseavstånd som det bör bli när man kan nå veterinären även då han är ute på resa. Jag har självfallet utgått ifrån att veterinären skall utrustas med biltelefon. Samhället gör dessutom med ett sådant system sannolikt betydande ekonomiska vinster. Hitintills har över statsbudgeten anvisats pengar till stöd för djurhållare som bor mer än 50 km enkel resa från veterinären och som då fått statligt stöd med den del av resekostnaden som täcker sträckan över 50 km. Denna kilometerregel har i årets budgetproposition föreslagits bli sänkt till 30 km enkel resa. Därigenom kommer samhällets kostnader i detta avseende att öka betydligt. I budgetpropositionen har beloppet för detta ändamål ökats med 225 000 kr. Det finns fog för påståendet att en åtgärd som den av oss motionärer föreslagna skulle vara självfinansierande eller i det närmaste självfinansierande för samhället. Ur jordbrukets synpunkt kommer åtgärderna fr.o.m. nästa budgetår, som jag redan antytt, således att ur direkt ekonomisk synpunkt även rent marginellt genom de kortare reseavstånden vara fördelaktiga. Trafikutskottet har vid sin behandling av motionen sagt sig i och för sig ha förståelse för de av motionärerna framförda synpunkterna men har ändå funnit att det inte finns tillräckliga skäl att tillstyrka motionen. Utskottet säger sig vidare ha erfarit att underhandlingar om försöksverksamhet på området förts med bolaget, dock utan att detta lett till positiva resultat. Utskottet konstaterar därefter att om ett allmänt intresse för frågans lösning föreligger bör det ändå i första hand ankomma på vederbörande huvudmän att ta upp nya förhandlingar med bolaget. Logiken i det som utskottet anfört är enligt min mening inte alltför påträngande. Således menar tydligen utskottet att de försök till förhandlingar, som inte lett till resultat, skulle vara den enda framkomliga vägen. Därmed avvisar man motionärernas förslag om att riksdagen hos regeringen anhåller om åtgärder. Fru talman! Jag avser inte att yrka bifall till motionen, men jag har med mitt anförande velat utveckla idén något mera än vad vi gjorde i motionen. Vi får återkomma i ärendet.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

Fru talman! Jag gör mig skyldig till upprepning, men det är ju så som jag redan har påpekat att logiken i utskottets resonemang är tämligen väl maskerad. Utskottet vet om att det har förts förhandlingar och säger Nr 43 att dessa inte har lett till resultat. Ändå anvisar utskottet oss att vandra Torsdagen den den vägen och utesluter den metod som motionärerna anvisat. Jag anser — 20 mars 1975